Herr talman! IB-affären har flitigt diskuterats det senaste året, och det finns kanske anledning att tro att dagens dechargedebatt i ämnet skall bli avslutningen på den mera omfattande debatten kring frågan ett tag framåt. Konstitutionsutskottets granskning har skett från konstitutionella utgångspunkter. Det innebär att en lång rad av de granskningsuppgifter som försvarsutskottet ägnade sig åt i höstas av naturliga skäl inte finns med, hur intressanta de än kan vara. De hör inte till utskottets verksamhetsområde. Jag vill göra reflexionen att IB-affären nu har lugnat ned sig betydligt. De överdrifter som förekommit i den allmänna debatten har till en del försvunnit. De s.k. IB-avslöjarna har fått ta tillbaka en del av de värsta överdrifterna och felaktiga påståendena. Detta hindrar emellertid inte att försvaret har tillfogats skador som både har kostat pengar och tagit tid att reparera — om nu skadorna är helt reparerade. Riksdagen har ju också för bara några dagar sedan avvisat kommunistiska förslag till kammaren om att dra in anslaget till den hemliga underrättelsetjänsten. Dess verksamhet är nödvändig för vårt land, och den måste därför fortsätta. Jag skall, herr talman, koncentrera mitt anförande till ett enda spörsmål. Det gäller de rutiner som borde finnas för handläggning av säkerhetsfrågor inom regeringen. Parlamentariska nämnden i Wennerströmaffären hade ju som uppgift att utöver granskningen av själva Wennerströmaffären också granska regeringens handlande och se över rutinerna för säkerhetsärendenas handläggning. I nämndens betänkande, som offentliggjordes i början av år 1968, tog man upp säkerhetsfrågorna inför regeringen i ett särskilt kapitel. I punkterna 89—96 behandlar nämnden vilka rutiner som lämpligen bör finnas i detta avseende. En nyckelroll tilldelades i sammanhanget statssekreteraren i statsrådsberedningen. Denna tjänst inrättades fr.o.m. den 1 januari 1964 för att bl.a. ”för statsministerns räkning följa säkerhetsfrågor av vikt”. Enligt Wennerströmkommissionen skall alla säkerhetsärenden, som polisen ”finner böra anmälas till regeringen, i första hand anmälas till justitieministern, under vilken polisväsendet hör. Denna ordning skall gälla oavsett vilken ledamot av regeringen, som sedermera kan komma att handlägga ärendet.

Vid det tillfället hade man anledning att tro att det rörde sig om otillbörligt intresse från främmande makts sida, alltså i lagens mening spioneri. Ärendet borde då självfallet enligt de rutiner som finns ha anmälts till justitieministern, och vid det tillfället borde statssekreteraren i statsrådsberedningen ha varit närvarande. Vid lämpligt tillfälle borde sedan också gemensam beredning med regeringens övriga ledamöter ha hållits. Så skedde emellertid inte. Det märkliga är att statssekreteraren liksom justitieministern inför konstitutionsutskottet har meddelat att de inte hade någon kännedom om hela den här affären förrän de fick läsa om den i tidningarna och höra om den i radio och TV den 2-3 maj 1973, trots att den här utspioneringen varit känd av försvarsministern sedan åtminstone sommaren 1972. Ja, de har t.o.m. uppgivit att de inte kände till IB:s karaktär, även om de naturligtvis visste att vi hade någon form av hemlig underrättelsetjänst. Det är alltså i högsta grad märkliga avslöjanden från den statssekreterare som skall vara spindeln i nätet i sådana ärenden och från den justitieminister som är högste chef för polisen, inklusive säkerhetspolisen. Regeringens ledamöter i övrigt fick inte reda på någonting förrän i maj 1973, då regeringen råkade vara samlad till en gemensam överläggning ute på Lidingö i ett helt annat ärende och man därför kunde ha en allmän beredning i frågan. Här har vi alltså ett fall av utspionering av vårt lands hemliga underrättelsetjänst, som till på köpet bedrevs med hjälp av en av de anställda i denna underrättelsetjänst, en avhoppare, som av speciella skäl visste ovanligt mycket om verksamheten. Han hade nämligen flyttats mellan olika avdelningar inom IB bl.a. på grund av sjukdom. De vattentäta skott som normalt finns i sådan här verksamhet hade för hans del inte fungerat som avsett var. De båda journalisterna och den IB-anställde har sedermera fällts för spioneri. Men ingenting hände under den här långa tidsperioden inom regeringen. Detta är naturligtvis ytterligt otillfredsställande. Så dåligt får det inte fungera. Här måste det finnas klara rutiner för hur sådana affärer skall skötas i framtiden. Något borde regeringen ha lärt av Wennerströmaffären och dess efterspel. Nu kan man naturligtvis genmäla att det inte rörde sig om säkerhetsfrågor utan om underrättelseverksamhet. Men jag hoppas, herr talman, att det framgått klart av vad jag har sagt att det i högsta grad rörde sig om ett säkerhetsärende och att resultatet också blev tre fällande spioneridomar. Mot denna bakgrund har herr Hernelius och jag reserverat oss och krävt att regeringen ser över sina nuvarande bristande handläggningsrutiner och vidtar erforderliga åtgärder för att förbättra sin handlingsberedskap. Regeringen har ett stort ansvar för att ingenting klickar när det gäller saker av det här slaget, om det finns en rimlig möjlighet att förhindra det. Spioneri blir allt vanligare på områden som tidigare varit relativt fredade för verksamhet av sådant slag. Händelserna i Västtyskland visar att det finns länder som inte drar sig för att bedriva politiskt spionage av ytterligt kvalificerat slag. Det här är en allvarlig utveckling, och vi kan inte göra något åt att andra länder uppträder på det sättet. Militärt spioneri har alltid funnits och kommer att finnas också i framtiden. Regeringen bär det yttersta ansvaret för att skadorna för vårt lands del blir så begränsade som möjligt. Vaksamheten får inte slappna av. Handlingsberedskapen i form av goda rutiner inom regeringen i sådana här ärenden är en sak som direkt åvilar regeringen själv.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

Herr talman! Jag skulle inledningsvis för att undvika missförstånd vilja säga några ord om vad dagens riksdagsdebatt inte handlar om. Den handlar för det första inte om IB:s operativa verksamhet, alltså inte om vad IB gjort här hemma och utomlands. Debatten handlar för det andra inte om den verksamhet som de sedermera för spioneri dömda journalisterna bedrivit. Debatten handlar för det tredje inte om domstolarnas beslut och åtgärder. Det är då också självklart att jag här i debatten inte bör avge några omdömen om IB:s verksamhet i allmänhet, om Bratts, Guillous och Isacsons handlande eller om tingsrättens och hovrättens domar och beslut. Nej, herr talman, debatten i dag handlar om vad regeringen har gjort i IB-affären — eller kanske snarare om vad regeringen inte har gjort. Mycket av diskussionen och kritiken mot regeringens handlande gäller ju vad regeringen kunde ha gjort men underlät att göra. Från regeringssidan hävdas att det finns en klar skillnad mellan militära säkerhetsfrågor och militära underrättelsefrågor när det gäller handläggningen inom regeringen. För säkerhetsfrågorna finns klara handläggningsrutiner och ett klart ansvarsförhållande, men detta skulle inte gälla underrättelsefrågorna, och IB-affären hör enligt regeringens bedömning till den senare kategorin. Det finns då inte några fasta rutiner att åberopa. Till det vill jag först säga att gränsdragningen mellan dessa båda typer av frågor antagligen inte är hundraprocentigt klar. Den väsentliga slutsats som Wennerströmkommissionen drog av en mycket noggrann genomgång av hela bakgrunden till det ärendet var att de interna kommunikationerna inom regeringen då inte fungerade tillfredsställande. Har de då fungerat i det här fallet, dvs. när det gäller IB? Eller annorlunda uttryckt: Vad visste och vad gjorde regeringen eller enskilda ledamöter av regeringen i den här frågan? Jag tror inte att detta är klarlagt helt och hållet utan att de slutliga svaren på dessa frågor kommer att få ges av historisk eller statsvetenskaplig forskning i framtiden. Det är därför naturligtvis rätt svårt för mig att formulera ett mera slutgiltigt omdöme om regeringens handlande i detta avseende. Jag har i min reservation velat peka på att vi alltjämt lider av en viss oklarhet om hur regeringen som helhet har handlat i IB-affären. Såvitt jag kan förstå har ingen allmän beredning någonsin diskuterat IB-affären. Regeringen har möjlighet att korrigera detta påstående, om den lyssnar på debatten. Mot den bakgrunden har jag ansett det nödvändigt att i reservationen redovisa följande principiella uppfattning. Jag citerar de båda väsentligaste meningarna i min reservation. Jag anser att utskottet bort anföra: ”Enligt utskottets mening bör regeringen i sin helhet i viktiga ärenden få så fullständig information som möjligt för att kunna ta ett kollektivt ansvar för de reella avgöranden som regeringen fattar. Detta är också en nödvändig förutsättning för att den politiska kontrollen skall kunna fungera.” Jag vill, herr talman, inte ytterligare uppehålla mig vid denna fråga utan yrkar bifall till reservationen C. Jag skulle sedan vilja gå över till de tryckfrihetsrättsliga aspekterna. Där har regeringen ett alldeles speciellt ansvar, regeringen kollektivt och justitieministern personligen, eftersom grundlagen lägger vissa centrala avgöranden i regeringens och justitieministerns händer. Vi vet nu att det aldrig blev något tryckfrihetsåtal vare sig mot ansvarige utgivaren för tidskriften FiB/Kulturfront eller mot Peter Bratt såsom ansvarig författare av boken ”IB och hotet mot vår säkerhet”, Det är riktigt att påstå att detta beklagas av de flesta som engagerade sig i IB-affären. Det hade varit naturligt att den i så många sammanhang prisade svenska tryckfrihetslagstiftningen här hade fått komma till användning. Det faktum att den inte kom till användning beror sannolikt i rätt hög grad på underlåtenhet från regeringens sida. Regeringen förhöll sig avvaktande och hoppades, att andra skulle ta ansvaret för eventuella åtgärder. Till sist blev det också så. Allmän åklagare ingrep med bl.a. häktning och husrannsakan. Detta hade förvisso kunnat undvikas, om regeringen redan i maj sett till att frågan om tryckfrihetsåtal mot tidskriftsartiklarna kommit upp till prövning genom en anmälan till justitiekanslern. Att i efterhand försvara sig med att en enskild person redan hade aktualiserat saken hos justitiekanslern duger enligt min mening inte, eftersom tryckfrihetsförordningens 9 kap. 2§ föreskriver att justitieministern, om han finner att tryckfrihetsåtal bör äga rum, skall göra anmälan därom hos justitiekanslern. Ingenting i tryckfrihetsförordningen säger att denna anmälningsskyldighet från justitieministerns sida skulle förfalla bara för att en enskild anmälan lämnats till justitiekanslern. Självfallet hade också en anmälan från justitieministern om granskning enligt tryckfrihetsförordningen haft en helt annan tyngd än den enskilda anmälan som nu ingavs. Den 24 september gjorde regeringen vad den inte ville göra i maj. Den inlämnade en anmälan om åtal enligt tryckfrihetsförordningen. Men det blev inget sådant åtal. Allmänne åklagaren hann före och detta kom senare att åberopas såsom skäl för regeringen att slutligen avstå från ett tryckfrihetsåtal över huvud taget. Enligt min mening kunde regeringen ha ändrat denna tågordning om den önskat. Regeringen kunde till justitiekanslern ha framställt önskemål om snabbehandling. Regeringen kunde genom förordnande om beslag ha framtvingat en prövning av tryckfrihetsåtalet inom 14 dagar. Men regeringen gjorde ingetdera, och detta är den enda fullt klarlagda punkt där regeringen enligt min mening handlat felaktigt i IB-affären. Jag är väl medveten om att det här är fråga om ganska delikata avvägningar och att argument i och för sig kan åberopas i båda riktningarna. Men här har regeringen ändå haft rätt lång tid på sig, och det är svårt att undgå slutsatsen att regeringen varit ganska nöjd med den utveckling av ärendet som innebar att brottmålsprocessen tog över prövningen enligt tryckfrihetsförordningen. Ansvaret för det måste enligt min mening delas mellan justitieministern och statsrådet Lidbom som i det här sammanhanget fungerat som någon sorts ställföreträdande justitieminister.

Herr talman! Jag har i mitt första anförande argumenterat för meningen att också IB:s operativa verksamhet hör till konstitutionsutskottets granskning. Jag sade i mitt första anförande att jag skulle utveckla detta i mitt kommande anförande, och när det gäller tryckfrihetsaspekten har jag sagt att herr Svensson i Malmö skall ta upp den i ett senare anförande. Det allvarliga med IB eller den s.k. särskilda verksamheten inom försvarsstaben är inte att Sverige har en militär underrättelsetjänst. Det allvarliga är att denna verksamhet fram till avslöjandet varit totalt okänd för svenska folket. Det allvarliga är att denna underrättelsetjänst i skydd av sin anonymitet utvecklats till att bli en stat i staten, att personalen haft en politisk uppfattning som inte på något sätt stått i överensstämmelse med den breda allmänhetens. Det allvarliga är att när IB drogs fram i ljuset de ansvariga för verksamheten då använde lögnen och smutskastningen som försvarsvapen mot IB-avslöjarna och en växande opinions krav om en grundlig undersökning. När detta inte hjälpte engagerades polis, åklagare, domstolar och fängelse. Det allvarliga är att de som bevisligen begått brottsliga handlingar skyddas från åtal och t.o.m. på svenska skattebetalarnas bekostnad skickats utomlands för att undgå rättvisan. Det allvarliga är att även konstitutionsutskottet fortsätter att praktisera den linje som hela tiden använts av ansvariga för IB, nämligen att undvika en genomlysning av IB:s verksamhet. Kritiken mot IB:s verksamhet gäller framför allt två centrala punkter. Den första är att IB bedrivit en verksamhet som strider mot den officiellt uttalade neutralitetspolitiken. Den andra är att IB bedriver en verksamhet i Sverige som riktar sig mot vissa politiska och fackliga organisationer. Innan jag går in på dessa två punkter, vill jag säga att de som påstår att avslöjandet av IB:s verksamhet skadat Sverige i stället borde vara klara över att det i själva verket är informationsbyråns verksamhet som skadat vårt land. Den har varit farlig för vår säkerhet och för vårt nationella oberoende. Genom IB har höga militära befattningshavare fört en egen utrikespolitik. De har låtit det svenska försvarets organ utnyttjas för främmande makts intressen. Den militära underrättelsetjänstens verksamhet inom landet vill ansvariga personer begränsa till före år 1970, detta av förklarliga skäl som jag senare skall återkomma till. Det har erkänts att IB bedrev inrikes verksamhet före år 1970. Först förnekades detta av ÖB och statsrådet Sven Andersson. IB sysslade alltså med att spionera ut svenska politiska organisationer, vissa människor på olika arbetsplatser anlitades för att övervaka arbetskamrater som av IB ansågs opålitliga, omfattande registreringar förekom enligt försvarsutskottet av ”bl.a. dem som tillhörde eller visat starka sympatier för politiska ytterlighetspartier”.

Så mycket är klart att det här icke handlar om en medlem i någon organisation som velat gå till polisen och anmäla misstänkta saker. Detta var en del av IB:s inrikes verksamhet. Men frågan är: Vem eller vilka gav Ekberg dessa uppdrag? Detta hade utskottet kunnat ge svar på om intresse funnits. Den fråga som fortfarande diskuteras är om det kan dras en gräns för denna infiltrations-, agentoch provokatörsverksamhet vid 1970 eller om detta har fortsatt efter nämnda år. Jag vill hävda att verksamheten fortsatt och fortsätter nu, kanske i andra former än tidigare. ÖB har till exempel i ett par intervjuer förra året sagt att det fortfarande finns personer som lämnar uppgifter till IB. Håkan Isacson som tidigare varit verksam inom IB hävdar med bestämdhet att år 1972 fanns ett register med 20000 svenskar registrerade. Hans verksamhet vid den aktuella tiden var sådan att han vid ett flertal tillfällen anlitade detta register. På detta har man från ansvarigt håll svarat, att detta måste vara fel, Håkan Isacson har säkert misstagit sig på ett till ett och ett halvt år. Riksdagen beslutade ju att åsiktsregistrering skulle upphöra efter år 1970. Men har verkligen Håkan Isacson misstagit sig på årtalet? Ingen av de uppgifter som Håkan Isacson hittills lämnat har kunnat dementeras; däremot har de som försvarat olagligheterna ständigt överbevisats. I nummer 10 år 1974 av FiB/Kulturfront offentliggörs hemligstämplat material som gäller förhör med ÖB i tingsrätten. Jag anser mig oförhindrad att citera detta. Tidningen är ute till läsning bland en bred allmänhet. ÖB besvarade en fråga från advokat Petri om det inte var så att IB upphört med inrikes verksamhet efter år 1970 med ja. Advokat Petri invände att det är ju ostridigt här i målet att Ekbergs verksamhet fortsatt efter år 1970, hur förklarar ni det? Då svarar ÖB, ordagrant enligt tingsrättens hemligstämplade bandutskrift, s. 34 om denna verksamhet: ”Den har pågått men den har pågått efter överenskommelse med säkerhetspolisen. Varför den pågick det var därför att säkerhetspolisen ansåg att den var betydelsefull och något byte av huvudman för Ekberg skedde inte i och med fördelningen 1970.” Slutsatsen av detta blir att IB och SÄPO slöt avtal om att kringgå riksdagens beslut. Så fria händer har alltså herrarna i SÄPO och IB fått att de helt struntar i vad parlamentariska organ beslutar. Frågan är: Vem eller vilka har då godkänt detta? Vem eller vilka är ansvariga för att IB drev och kunde driva denna inrikespolitiska verksamhet bakom ryggen på Sveriges riksdag? Det politiska ansvaret för denna verksamhet åvilar f. d. försvarsministern Sven Andersson. Generaler och hemliga agenter inom SÄPO och IB ser vänstern och radikala människor i vårt land som säkerhetsrisker, som ett hot mot det bestående kapitalistiska systemet. Det är därför de erhåller helhjärtat stöd från borgerligheten, främst moderata samlingspartiet. Sven Andersson får sedan tala hur mycket som helst om att generaler tillhör socialdemokratiska partiet eller är lojala mot regering och riksdag. I nuvarande läge är de det. Men vad händer vid ett skärpt läge om inte tillräcklig folklig kontroll utövas mot militär och underrättelsetjänst? De som i dag kritiserar underrättelsetjänsten gör inte detta för att skada demokratin utan för att underrättelsetjänsten bedrivits på ett sådant sätt att den utgjort ett hot mot de demokratiska frioch rättigheterna. Herr talman! Den i regeringen som ansvarar för IB:s verksamhet, som hela tiden varit informerad om den och i vissa stycken lett densamma, är chefen för försvarsdepartementet. Försvarsminister under den tid som kritiken mot IB:s verksamhet omfattar var nuvarande utrikesministern statsrådet Sven Andersson. Det måste anses helt styrkt att IB bedrivit verksamhet som stått i strid med den alliansfria utrikespolitiken samt att organisationen bedrivit en verksamhet, riktad mot svenska organisationer, som strider mot organisationsfriheten. IB:s agenter har haft ett nära samarbete med nästan uteslutande västliga underrättelsetjänster. Samarbetet med israeliska underrättelseorgan har varit betydande och bedrivits på ett sätt som står i öppen strid med ett alliansfritt agerande. Detta kan konstateras trots att omfatt ningen av detta samarbete inte är helt utredd. IB-agenten Gunnar Ekberg lyckades komma in i palestinska flyktingläger och har där verkat som kunskapare för Israels räkning. IB har låtit svenska fartygskaptener spionera i arabiska hamnar. Det påstådda svenska deltagandet vid inbrott på Egyptens ambassad har icke klarlagts. Utskottsmajoriteten har vägrat utskottet ta del av material som skulle kunna belysa denna händelse. Likväl synes vad som förevarit beträffande IB:s agerande gentemot arabstaterna och Israel väl styrka att IB:s verksamhet här stått i uppenbar strid mot den alliansfria utrikespolitiken. IB har med utgångspunkt från finländskt territorium bedrivit spionage riktat mot tredje land, Sovjetunionen. Denna verksamhet står i strid med vad respekten för Finlands nationella integritet och intressen kräver. Den har utsatt grannstatsförhållandet mellan Sverige och Finland för påfrestningar. Vad som framkommit hittills i IB-affären — trots att utskottsmajoriteten förhindrat en fullödig undersökning — ger vid handen att utskottet inte kan skiljas från IB-frågan med mindre än att anmärkning riktas mot det ansvariga statsrådet, f. d. försvarsministern utrikesminister Sven Andersson. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationerna A och D.

Herr talman! Utskottets ordförande säger: Herr Måbrink tror att försvarsministern leder IB:s operativa verksamhet — men det är inte på det sättet. Nej, också jag vet att det inte är på det sättet. Men man måste fråga sig vem som har det politiska och parlamentariska ansvaret för underrättelsetjänsten. Är det någon anonym kapten inom försvarsstaben eller är det försvarsministern som har det politiska och parlamentariska ansvaret? Ja, det är försvarsministern, och han är därmed också den högste ansvarige för underrättelseorganen i vårt land. Så enkelt är det, herr Johansson i Trollhättan. Jag har redogjort för att underrättelsetjänsten i vårt land har överträtt sina befogenheter i ett flertal fall. Då måste man väl i konstitutionsutskottet granska dessa anklagelser och överträdelser, och det blir självfallet försvarsministern som skall bli föremål för den granskningen. När det sedan gäller den andra frågan, om angrepp på försvarsutskottet, vill jag säga att jag anser att vi riksdagsmän har rätt att kritisera försvarsutskottet. Om inte, skulle det ju innebära en inskränkning av den fria kritikrätten. Vi kritiserade försvarsutskottet redan vid den debatt som fördes vid framläggandet av dess betänkande höstsessionen föregående år. Vi sade då att det är helt otillfredsställande att ett utskott, som haft till uppgift att hålla ett öga på underrättelsetjänsten men inte har skött denna uppgift, sedan skall ta ställning till om det har skött denna uppgift väl eller inte. Det blir inga tillfredsställande resultat av en sådan undersökning.
Herr talman! Herr Johansson i Trollhättan har en förunderlig förmåga att hitta på olika argument och benämningar när han skall försvara sina partikamrater. Herr Werner i Malmö fick för en liten stund sedan höra att han hyste förakt för parlamentarismen därför att han hade råkat ifrågasätta regeringens sätt att tillkännage vissa konjunkturstimulerande åtgärder. Jag fick för några minuter sedan höra att jag var formalist därför att jag hade råkat påpeka brister i regeringens handläggningsrutiner. Vad det här rör sig om, herr talman, är att vi haft en militär underrättelsetjänst, som varit så hemlig att inte ens regeringens ledamöter, med något begränsat undantag, har känt till dem. Den har varit okänd, utom för en mycket liten grupp, som haft direkt med den att göra. Den har varit det hemligaste vi haft på detta område, och detta av uppenbara skäl. Denna underrättelsetjänst blev föremål för utspionering för något år sedan. Man började skugga dess anställda, ta bilder av dem när de hämtade post i speciella brevlådor osv., fotografera dörrskyltar m.m. Detta om något är väl en säkerhetsfråga. Utspionering av underrättelsetjänst, särskilt i detta fall, är t.o.m. en mycket allvarlig säkerhetsfråga. Jag tvekar icke att säga att de skador som anställts varit betydande. Det har kostat pengar att reparera dem, och de är ännu icke helt reparerade. Det kommer att dröja ytterligare en tid innan man uppnår samma resultat på detta område som tidigare. När frågan togs upp i konstitutionsutskottet tillfrågades bl.a. statsministern varför det icke gjordes någon anmälan till statssekreteraren i statsrådsberedningen, till justitieministern etc. Han sade att han inte ansett saken vara så farlig. Det enda han kunde tänka sig var att det hela skulle resultera i ett tryckfrihetsåtal. Jag tycker att det är en mycket lättsinnig syn på dessa saker. Utspionering av en hemlig underrättelsetjänst kan väl knappast redan på ett tidigt stadium förutsättas endast resultera i ett tryckfrihetsåtal. Jag skulle vilja sluta, herr talman, med två frågor till herr Johansson i Trollhättan: Anser herr Johansson att utspionering av IB är att betrakta som en säkerhetsfråga? Om svaret är ja, borde då inte de rekommendationer som lämnades av den parlamentariska nämnden i Wennerströmaffären, där herr Johansson själv ingick, ha följts i det här ärendet?

Herr talman! Jag har två kommentarer till vad KU:s ordförande sade. Den första är denna: När nu det skriftliga materialet från regeringens allmänna överläggningar — av typen brev, dagböcker, promemorior osv. — relativt sett blir mindre vanligt, eftersom överläggningarna mer och mer sker i form av samtal, så talar det väl snarast för att det finns behov av en viss formalisering av handläggningen. Det kan möjligen vara av värde när det gäller att utkräva ett politiskt ansvar. Men detta är nu inte någon särskilt viktig punkt. Den andra kommentaren gäller en punkt som jag däremot tror är väldigt viktig. Herr Johansson i Trollhättan försökte göra gällande att det fanns en skillnad mellan vår syn i våras på en kodifiering av mänskliga rättigheter i grundlagen och vår syn på behandlingen av IB-fallet. Han menade att reservanterna är hårdare i dag i IB-frågan än i grundlagsfrågan. Det tror jag var en rätt avslöjande saltomortal. Vad tryckfrihetsförordningen syftar till är just att garantera rättssäkerheten. Det är ju för att skydda yttrandefriheten och åsiktsfriheten som man i en särskild grundlag, nämligen tryckfrihetsförordningen, har fört in speciella regler för domstolsprövning av vad någon har sagt eller skrivit. Det är därför som det finns en särskild tryckfrihetsprocess, och det är därför som man i det här fallet borde ha haft en tryckfrihetsprocess och inte en brottmålsprocess. Detta, herr talman, är förvisso konsekvent hävdat av den som menar att det är väsentligt att slå vakt om den enskilda människans rättssäkerhet och skydda tryckoch yttrandefriheten. Därför är just denna punkt betydelsefull när det gäller kritiken av regeringen. Det är ju för yttrandefrihetens skull, för att trygga rättssäkerheten för de journalister som här handlade, som regeringen borde ha sett till, att det blev en tryckfrihetsprocess och icke en brottmålsprocess. Detta är helt konsekvent, om man vill slå vakt om rättssäkerheten.

Herr talman! Utskottets ordförande återkom till frågan om avvägningen mellan justitieministern och justitiekanslern när det gäller åtalsåtgärder i tryckfrihetsfrågor. Frågeställningen är ju i sig intressant, men jag tror att situationen behöver klarläggas ännu mera. Jag citerade förut vad konstitutionsutskottet skrev 1967. Om nu justitiekanslern är regeringens ombudsman, är det väl självklart att en anmälan direkt från justitieministern blir bedömd på ett annat sätt än en anmälan från enskild person. Konstitutionsutskottet skrev den gången — och det ställde sig riksdagen bakom — att det i frågor av politisk betydelse är justitieministern som bör ta initiativet och göra en anmälan. Andra frågor kan naturligtvis tas upp direkt genom justitiekanslerns agerande. Detta är ett viktigt inslag i diskussionen. Jag tror att det för framtiden är ytterst viktigt att vi fasthåller vid uppfattningen att justitieministern är den högste övervakaren av grundlagen i detta avseende och skall utöva sitt ämbete i enlighet därmed. En annan fråga som har kommit in i diskussionen är om det kunde anses vara skäligt med ett åtal i maj 1973. Enligt mitt sätt att se utvecklingen var det inte mycket som skilde i fråga om underlag mellan maj 1973 och hösten 1973, då denna anmälan om prövning av åtal kom. Jag tror att det är viktigt att ha detta med i bilden. Visserligen kom Bratts bok ut osv., men av redovisningen för ärendet har det framgått att också vad som förekom i nr 9 av FiB/Kulturfront var avgörande.

Herr talman! Utskottets ordförande säger att de anklagelser som riktas mot IB inte är belagda. Jo, det är de visst; från min sida är de belagda. Infiltrationsverksamheten, agentverksamheten, verksamheten i vissa arabiska stater — detta är helt klarlagt, herr Johansson i Trollhättan. Men om nu herr Johansson inte anser att det är klarlagt, varför gick då inte herr Johansson med på mina sju krav att man skulle plocka fram ytterligare material? Då hade kanske herr Johansson fått detta klart för sig på ett bättre sätt, som nu tydligen inte är fallet. Det hade varit mycket enkelt, men det ville inte herr Johansson vara med om. Herr Johansson säger att dessa ting som IB hållit på med inte har varit initierade av försvarsministern. Nej, jag har inte sagt det. Jag ville ha fram ytterligare material om detta. Men trots det måste ju kontrollen — den som försvarsministern ändå skulle utöva — mot IB och dess verksamhet ha varit väldigt bristfällig från försvarsministerns sida.
Herr talman! När man nu fann att publiceringen av uppgifterna om IB i tidskriften Folket i Bild/Kulturfront och i Peter Bratts bok var brottslig kunde det ju bli fråga om antingen ett tryckfrihetsmål eller ett brottmål. Och då är mitt argument att för yttrandefrihetens och rättssäkerhetens skull borde det ha blivit ett tryckfrihetsmål och inte ett brottmål. Jag tycker att det argumentet ligger väl i linje med vad jag tidigare hävdat i fråga om behovet att grundlagsfästa mänskliga rättigheter. På den punkten har tydligen socialdemokraterna en annan mening. De godtar den ordning som följde, alltså att det blev ett brottmål, inte ett tryckfrihetsmål. Jag konstaterar att här står mening mot mening, och efter att ha lyssnat på herr Johansson i Trollhättan är jag rätt glad över att jag medverkat till reservationen vid denna punkt.

Herr talman! Låt mig börja med några ord till herr Johansson i Trollhättan i anledning av hans senaste inlägg. Herr Johansson sade att regeringen här slog vakt om frioch rättigheterna — och det har också utskottets majoritet anslutit sig till — genom att inte ingripa med åtal och beslag. Det resonemanget är verkligen så förvirrande att jag är förvånad över att höra det från herr Johansson. I själva verket är det så, att skall man slå vakt om en rättighet, måste man också vara beredd att ingripa mot missbruk av den. Genom att underlåta att ingripa mot missbruket slår man inte vakt om rättigheten, utan underminerar rättigheten. Jag tror inte jag behöver ge några exempel, men jag kan ändå göra det. Om en person som skall föra bil och är berusad blir berövad friheten, så berövar man honom visserligen rätten att vara på fri fot, men denna inskränkning i en rättighet som är allmänt vedertagen gör man för att skydda andra människor. Så enkelt är det, herr Johansson. Jag hade inte väntat mig ett sådant resonemang av herr Johansson, och jag tycker att herr Molins nedgörande av det hade varit tillräckligt, men herr Johansson återkom faktiskt med det till min förvåning. Herr Johansson uttalade sin förvåning över att herr Björck i Nässjö och jag var ensamma om en av reservationerna, nämligen den som gäller handläggningen inom regeringen. Han påpekade att andra inom utskottet möjligen haft bättre förståelse för skillnaden mellan underrättelseverksamhet och säkerhetsfrågor. Jag vill då bara erinra herr Johansson om att orden ”rikets säkerhet” flitigt förekommit i IB-affären — i rättegångar, - utanför rättegångar och i hela handläggningen av ärendet. Det vittnar väl om att det också är säkerhetsfrågor det gäller. Herr Johansson och jag var båda med i Wennerströmaffärens parlamentariska nämnd, och vi enades där om vissa riktlinjer. Vi är väl båda två — handen på hjärtat! — överraskade över att dessa så fullständigt har åsidosatts i denna affär. Jag skulle beträffande justitiekanslern och justitieministern i detta skede av debatten vilja nöja mig med att säga att justitiekanslern enligt tryckfrihetsförordningen har en självständig åtalsbefogenhet — den saken är alldeles klar. Men såväl av förarbetena som av konstitutionsutskottets uttalande 1967 framgår klart att den väsentligen är begränsad till ett visst område. Jag hänvisar till vad utskottet säger och vad herr Boo anförde på den punkten. Nu skall jag be att få övergå till huvudfrågorna. Jag vill då konstatera att den kanske allvarligaste aspekten på IB-affären gäller regeringens handläggning av tryckfrihetsfrågorna i samband därmed. Det hade verkligen varit värdefullt om justitieministern eller statsrådet Lidbom värdigats bevista denna debatt, som dock rör ett så centralt ämne som regeringens handläggning av en grundlagsfråga i en affär som — med rätt eller orätt — väckt större uppmärksamhet i den interna politiska debatten än många andra under det senaste decenniet. Men båda herrarna lyser med sin frånvaro. Vi får notera det. Vi hoppas att de läser protokollen om inte annat — det kan vi kanske utgå ifrån. Tryckfrihetsfrågan sönderfaller i detta sammanhang i två delar. Den ena delen gäller händelserna i maj — jag ber om ursäkt om jag nu gör mig skyldig till upprepningar — och den andra delen gäller händelserna i september. Den första delen, majhändelserna, är bakgrunden till reservationen E, en gemensam reservation. Händelserna i september är bakgrunden till reservationen F, en moderat reservation. Samma ämne behandlas i ett särskilt yttrande av folkpartiets representant och centerpartiets representanter. Jag ber härmed att få yrka bifall till reservationerna E och F. Sedan skulle jag med några få ord vilja erinra om vad som hände i maj. Då utkom nr 9 av Folket i Bild/Kulturfront. Tidskriften innehöll material om IB:s organisation och verksamhet. I den framfördes påståendet att ”IB är en olaglig organisation vars verksamhet står i strid med svensk grundlag”. Där framfördes ytterligare en rad påståenden, bl.a. att organisationen i sin dagliga verksamhet begår brott ”mot både svensk och utländsk lag”. Att man inte var omedveten om de tryckfrihetsrättsliga faror som hotade efter en sådan artikel framgår av vad tidningens ansvarige utgivare skrev i en inledande kommentar. Fru Hofsten anför: ”Man kommer möjligen att säga, att tidningen avslöjar försvarshemligheter och därmed hotar rikets säkerhet. Men hotet mot rikets säkerhet kommer från den verksamhet som vi här skildrar.” I en tredje artikel i samma nummer meddelas att man har åstadkommit reportaget genom att under lång tid förfölja personer med teleobjektiv och att man ”avstått från sådant hänsynstagande som är självklart i varje normalt journalistiskt sammanhang”. Det hade ansetts motiverat då ”dessa personer är brottslingar av en mycket speciell sort”. Detta skrevs i maj, och det föranledde inget åtal. Det förekom viss kontakt mellan justitiekanslersämbetet och justitiedepartementet — osäkert på vilken nivå och osäkert mellan vilka personer — och därigenom kom departementet att underrättas, så småningom i varje fall, om att JK:s prövning av ett enskilt ärende icke föranledde åtal. Men detta är naturligtvis icke ett skäl för att justitieministern inte skall använda den självständiga åtalsbefogenhet som han har och som han enligt grundlagen skall tillämpa såsom tryckfrihetens högste övervakare. Justitieministern kan anse att det inte finns skäl för åtal; det är han i sin fulla rätt att tycka. Men riksdagen och konstitutionsutskottet som granskar statsrådets verksamhet har också sin rätt att ha en annan mening, och det är denna andra mening som vi reservanter från tre partier framför här i dag, nämligen att regeringen hade bort ingripa genom justitieministern och genom en direkt anmälan till justitiekanslern. Det är det som ligger i konstitutionsutskottets prövning av justitieministerns handlande eller icke handlande. Hans rätt till underlåtenhet bestrides icke av någon, men ingen kan heller bestrida KU:s rätt att klandra denna underlåtenhet; det är det vi gör i dag. Vi tror, som herr Boo, att hela utvecklingen i IB-affären hade kommit på ett annat spår om åtal hade verkställts. Om de farhågor som den redaktionella ledningen i Folket i Bild tydligen hyste för ett åtal hade blivit besannade, tror vi att utvecklingen kommit att bli en annan. Det är en gissning, det medger jag, men mycket talar för att den är riktig. Man kan spekulera i varför regeringen inte i maj föranstaltade om åtal. Några har sagt att man inte ville anställa åtal före ett val. Andra har sagt att man under intryck av diskussionen om åtal i samband Pentagonpapperen i Förenta staterna inte ville dra på sig en liknande debatt i Sverige. Det är rena hypoteser, och förklaringen vet väl ingen annan än justitieministern och regeringen. Men för oss utomstående ter det sig mycket svårbegripligt, för att inte säga obegripligt, att åtal inte väcktes. I september utkom boken; den refererades delvis i radio och avtrycktes delvis i tidningar. Den 24 september förekom ett sammanträde mellan statsrådet Lidbom, riksåklagaren och justitiekanslern. Vad som förekom vid detta sammanträde är oklart. Vid förfrågan inför utskottet — det kan jag ha rätt att citera här — har vederbörande sagt att man inte kan komma ihåg allt som sägs vid ett sådant samtal. Det är emellertid ostridigt, och det har vitsordats av deltagarna, att statsrådet Lidbom vid den tidpunkten visste att stadsfiskal Robért förberedde spioneriåtal mot några av de inblandade. Denna uppgift är mycket väsentlig för bedömningen av regeringens handläggning. I detta sammanhang vill jag säga att utskottet är enigt på en punkt, nämligen om att statsrådet Lidbom här agerade utan fullmakt och utan formellt förordnande enligt 5 § regeringsformen att träda i justitieministerns ställe. Därom säger utskottet att det vill understryka vikten av att vid förhinder för justitieministern formellt förordnande meddelas annan regeringsledamot att i justitieministerns ställe föredra justitieärenden, detta särskilt som justitieministern har självständiga uppgifter som övervakare av tryckfrihetsförordningens efterlevnad. Utskottet var alltså där enigt. Den enda reservation som jag har hört på den punkten kom nu från talarstolen av herr Johansson i Trollhättan, som sade att det inte hade någon större betydelse. Herr Johansson har dock skrivit under denna reprimand från utskottet, så det måste väl vara någon efterföljande klokhet som har gjort sig gällande i det här sammanhanget på detta speciella område. Vare sig det har någon betydelse eller inte skall emellertid formella föreskrifter av sådan vikt i alla fall följas. Det är obegripligt att regeringen inte gör det när det gäller så viktiga områden som justitieministerns befattning med tryckfriheten. Har man blivit så van vid regeringsinnehavet, att man blivit nonchalant med formella frågor? Kanske någon kan säga att en ny regering måhända också skulle underlåta sådant, men då vore det av okunnighet och inte av nonchalans. Jag föredrar faktiskt, herr talman, sådan underlåtenhet av okunnighet framför underlåtenhet av nonchalans. Det beslöts — i varje fall meddelade en kommuniké genom TT detta — att justitieministern skulle anställa åtal, och den 27 september gjordes en formell åtalsanmälan till justitiekanslern. Sedan kom den stora brådskan. Observera att detta hände den 27 september! Den 6 december väcktes åtalet. Det gick alltså ganska lång tid däremellan, trots att enligt tryckfrihetsförordningen tryckfrihetsåtal skall behandlas med förtur och handläggas skyndsamt. Här förflöt alltså tiden från den 27 september till den 8 december, då åtalet väcktes, men några veckor senare hade domen fallit mot Peter Bratt, och åtalet avskrevs den 8 januari. Vilken expeditiv verksamhet måtte inte ha utvecklats i justitiekanslers ämbetet under denna tid! Nu kan man ju säga att det är justitiekanslern som har ansvaret. Nej, av två skäl är det inte så. För det första hade regeringen kunnat försäkra sig om en snabb handläggning av ärendet genom att verkställa beslag samtidigt som åtalsbeslutet fattades; då måste rättegång komma till utförande inom 14 dagar. För det andra är JK så att säga kronjuristen; han står under regeringens omedelbara överinseende, och justitieministern har det personliga ansvaret för att tryckfrihetsfrågor handlägges i enlighet med tryckfrihetsförordningens anda och mening. Men här gick vecka efter vecka innan hela frågan ur tryckfrihetssynpunkt var mogen för avskrivning.

Den sista bestämmelsen är dock försedd med ett undantag, och det sagda hindrar inte att spionåtal kan förekomma — och andra åtal också — vid sidan av tryckfrihetsförordningen. Som Svea hovrätt påpekar bör dock i så fall tryckfrihetsåtalet behandlas före eller vid sidan av annat åtal. Det står direkt i Svea hovrätts dom, och som Dagens Nyheter i dag påpekar är detta en märklig reprimand från en domstol till en annan. Man kan faktiskt inte fria sig från den misstanken — jag beklagar det, herr talman, men omständigheterna kring detta ärende gör det inte möjligt att dra någon annan slutsats — att regeringen i själva verket med en viss lättnad har sett att tryckfrihetsförordningen inte har tillämpats utan att en annan väg i stället har valts. I annat fall hade regeringen när som helst kunnat ingripa. Så skedde inte. Med det sagda har jag inte velat ge något bidrag till den hysteri som har präglat en stor del av IB-debatten. Däremot kan inte IB-debatten frikopplas från den respekt och aktning som myndigheter, statsråd och andra under alla omständigheter skall ha för våra grundlagar.

Ansvaret för detta har faktiskt justitieministern och statsrådet Lidbom. Det är vad vi har uttalat i reservationerna.

Herr talman! IB-affären är inte bara de hemliga statsorganens dunkla maskerad. Den är också en djupt allvarlig rättsaffär. Inte minst ur denna synvinkel hör den under riksdagens granskning. Nyare tiders statsförfattningar har dragit gränser mellan lagstiftande och dömande makt. En sådan gräns har i Sverige inte dragits i fråga om övervakning av grundlagen. Finns ingen särskild författningsdomstol, ankommer övervakningen på grundlagsstiftarna — direkt eller via särskilda ämbetsmän. Varje riksdagsledamot är i grundlagssaker således både politiker och domare. Det är en motsägelse och ett dilemma. En politisk majoritet kan besluta vad som är ”rätt”. En politisk majoritet kan godkänna ett grundlagsbrott. Beslutet kan aldrig överklagas. Medborgarens garanti för att hans grundlagsrättighet inte kränks är enbart politikerns samvete. Det är en bräcklig garanti. Vi borde någon gång i kammaren erinra oss, att vi i grundlagssaker inte bara är politiker med lojaliteter mot partiledningar. Vi är också på sätt och vis domare. En rätt domare strävar efter att frigöra sig från obehöriga inflytelser och skyddar medborgares intressen lika, oavsett huruvida de i övrigt har en uppfattning som han ogillar. Riksdagens kontrollmakt är i grundlagssaker principiellt obegränsad. Den omfattar ingalunda bara granskning av statsrådsprotokollen. Enligt 105 § regeringsformen är det statsrådens ämbetsutövning, dvs. ämbetsutövning över huvud taget, som skall granskas. Mycket av ämbetsutövningen kommer inte i protokollen. Givetvis skall den ändå kunna granskas. Grundlagsbrott kan begås även genom att underlåta sådant som borde ha åtgärdats — och då kommer det givetvis inte i några protokoll. Men också underlåtenhet skall bedömas i den konstitutionella kontrollen; det framgår både av 106 § regeringsformen och av 6 och 8 §§ i 1810 års ansvarighetslag, som visserligen numera inte får tas efter bokstaven men som ändå vittnar om grundlagsstiftarnas avsikt. Enskilda statsråd, liksom hela regeringen, har för övrigt ett självklart ansvar för att grundlag följs inom deras ämbetsområde. De är ansvariga också för grundlagsbrott från dem underordnade myndigheter, ifall de mot bättre vetande underlåter att vidta åtgärder. Det är en regerings självklara plikt att tillse att varje medborgare åtnjuter sina grundlagsenliga rättigheter och att grundlagens auktoritet hävdas gentemot alla och envar. Att detta gäller även procedurer inom det allmänna domstolsväsendet framgår av 16 § regeringsformen: ”Konungen låte en var bliva dömd av den domstol, varunder han rätteligen hörer och lyder.” Vad är då i sådana fall som IB-affären förenligt eller icke förenligt med grundlagen? Vi antar att en författare till en icke periodisk tryckt skrift i skriften avslöjar uppgifter som åklagarmakten betecknar som spioneri. Skall spioneribrottet då upptagas enligt brottsbalken eller enligt tryckfrihetsförordningen? Saken utreds av Beckman—Holmberg-Hult—Strahl — tre justitieråd och en straffrättsprofessor — i utgåvan 1973 av Brottsbalken del 2 s. 324—325: ”Att märka är emellertid, att om meddelandet influtit i tryckt skrift och meddelaren själv är enligt tryckfrihetsförordningen ansvarig för skriftens innehåll, hans brott är ett tryckfrihetsbrott.” Författare till en bok, som i boken meddelar spioneriuppgifter, skall alltså dömas enligt tryckfrihetsförordningen. Att döma honom i annan ordning är grundlagsstridigt. Att för samma uppgift åtala honom både enligt tryckfrihetsförordningen och enligt brottsbalken är också grundlagsstridigt.

Detta strider mot tryckfrihetsförordningen 1 kap. 38. Tryckfrihetsförordningen är exklusiv straffoch processlag. Det strider också, såvitt jag vet, mot all normal brottmålspraxis. I brottsbalken 1 kap. 58 heter det: ”Ej må dömas till flera påföljder för samma brott, med mindre annat är stadgat.” Uppstår fråga där såväl brottsbalken som tryckfrihetsförordningen i och för sig kan tänkas vara tillämpliga skall åtalas enbart enligt den ena lagen, och då givetvis enligt grundlagen. Högre rätt tar över lägre rätt. Har den åtalade vid spioneribrottets begående brutit mot lagen både genom anskaffande av uppgift och genom offentliggörande i tryckt skrift, skall han åtalas enbart enligt tryckfrihetsförordningen. Så är normal praxis. I brottsbalken 1 kap. 6 § heter det därför helt följdriktigt: ”Skall någon dömas för flera brott, ådömes gemensam påföljd för brotten, om ej annat är stadgat.” Vi kommer nu till det fall, där en medlem av en tidningsredaktion anskaffar och låter i tidningen trycka uppgifter av eventuell spionerikaraktär. Den som meddelar en otillåten uppgift till redaktion för tryckning kan åtalas enligt brottsbalken, oavsett om uppgiften trycks eller inte. Detta är tillåtet enligt 7 kap. 3 8 tryckfrihetsförordningen. Den otillåtna uppgiften gör att meddelaren i sådant fall mister sitt anonymitetsskydd och blir straffbar enligt brottsbalken. Men vem är meddelare? Är journalist som tillhör en redaktionell arbetsgemenskap på en tidning meddelare i lagens mening? 1 kap. 1 §, andra stycket, tryckfrihetsförordningen ger klart besked. Journalist på redaktion eller medarbetare på nyhetsbyrå är inte meddelare. Meddelare är endast den som utifrån lämnar uppgift till personkretsen på redaktion eller byrå. 1944 års tryckfrihetssakkunniga har i sin utredning SOU 1947:60, s. 51, bekräftat denna tolkning. Endast dessa meddelare utanför redaktionen kan få sitt grundlagsenliga anonymitetsskydd upphävt genom 7 kap. 3 § tryckfrihetsförordningen. För redaktionsmedlemmen däremot gäller helt andra ansvarsregler än för meddelaren. Redaktionsmedlemmen tillhör ett arbetskollektiv, för vilket ansvarigheten utövas av den särskilde ansvarige utgivaren. Redaktionsmedlemmen kan inte åtalas vare sig som utgivare eller som meddelare. Att överlämna eller diskutera en viss uppgift inom redaktionen är inte belagt med straff. Av hänsyn till yttrandefriheten har grundlagsstiftarna medvetet valt att endast göra utgivaren ansvarig. Hade man velat göra en till redaktionen hörande artikelförfattare ansvarig, skulle ett särskilt författaransvar ha funnits även i fråga om periodisk skrift. Denna fråga har vid återkommande tillfällen diskuterats i Sverige, men hela idéen om det särskilda författaransvaret har varje gång avvisats. Slutsatsen är därför helt klar: Om man åtalar redaktionell medarbetare som om han vore meddelare, dvs. enligt brottsbalken, och samtidigt underlåter att åtala ansvarig utgivare för tryckfrihetsbrott, då begår man ett dubbelt grundlagsbrott. Inte nog med det. Man medverkar också till en annan bedömning av brottet, om man hindrar det att komma under tryckfrihetsrättslig prövning och i stället låter det hamna under brottsbalken. En tingsrätt har vid brottsbalksåtal ingen möjlighet att anlägga tryckfrihetssynpunkter eller se till sakens politiska innehåll. Man är stramt bunden vid formalrättsliga regler. En tryckfrihetsjury däremot skall se saken ur en vidare synvinkel, bedöma den offentliga nyttan av publiceringen och se till det djupare syftet och till den politiska verkan.

Hindrar man en person att i sådant fall bli dömd enligt tryckfrihetsreglerna, utsätter man honom för risken av oberättigade repressalier och trampar hans grundlagsrätt under fötterna. Slutligen. Om justitieminister och justitiekansler, som båda har att vaka över tryckfrihetsreglernas efterlevnad, prövar fråga om åtal och därvid finner att åtal inte har grund, måste det, såvitt jag förstår, likaledes vara grundlagsbrott att därefter ta upp samma brott till åtal enligt brottsbalken. Tryckfrihetsförordningen är en exklusiv straffoch processlag. För grundlagsbrott av den typ som jag här har påtalat är regeringen ansvarig. Varje statsråd har svurit trohet mot grundlagarna och är skyldig att skydda medborgarna i deras grundlagsenliga rättigheter. Frågan uppstår då om regeringen i det här fallet av medvetna taktisk-politiska skäl befordrat sådana grundlagsbrott. Fem indicier talar för att så är fallet. 1. Regeringen undvek att väcka tryckfrihetsåtal i juni och förhalade det senare väckta åtalet för att slutligen nedlägga det. Ändå har regeringen i annat sammanhang betecknat de åtalade uppgifterna som klart förgripliga. Förhalandet har inneburit ett underlättande av brottsbalksprocessen och ett undanskjutande av hela tryckfrihetsaspekten. Detta har regeringen måst vara medveten om. 2. Statsrådet Lidbom har i radiointervju i november vägrat dementera att spioneriåtal enligt brottsbalken diskuterades den 24 september mellan honom, JK och RÅ. Han har inte kunnat förklara varför RÅ varit närvarande vid sammanträdet, om avsikten enbart varit att diskutera tryckfrihetsaspekten. RÅ har inget att göra med tryckfrihetssaker. 3. Med tanke på de klara regler för tryckfrihetsförordningens tillämpning vilka uppställs dels i själva förordningen, dels av 1944 års tryckfrihetssakkunniga, dels av kommentatorerna till 1973 års utgåva av brottsbalken, dels slutligen av professor Eeks kommentar till tryckfrihetsförordningen, är det fullständigt osannolikt att regeringen och dess jurister kunnat vara tveksamma om den riktiga proceduren. Avvikelsen från denna procedur måste ha varit avsiktlig. 4. Vid förhör med JK inför konstitutionsutskottet hävdade den kommunistiske representanten herr Måbrink att tryckfrihetsåtal borde ha gått före brottsbalksåtal. Enligt hans anteckningar från sammanträdet svarade JK att detta kunde ha lett till mycket lindrig bedömning och därmed hindrat bekämpande av vad han ansåg vara spioneri. Det svaret visar att troheten mot tryckfrihetsförordningen i höga ämbetsmäns tänkande fått vika för en önskan att en spioneridom skulle komma till stånd. 5. Sommaren 1973 stundade val till riksdagen. Regeringen, besvärad av kritik inom det egna partiet och av ett svagt utgångsläge inför valet, måste ha upplevt som en fara att IB-affären skulle debatteras utifrån den djupare politiska synpunkt som en tryckfrihetsprocess hade inneburit. Regeringen hade ett mycket starkt intressemotiv att låta rättsfrågan få en annan gång än den som grundlagen föreskrev. Dessa indicier tyder på att grundlagsbrotten var medvetna och kalkylerade. Herr talman! Vem som för dagen har majoritet i kammaren är en sak, vem som döms respektive frikänns av historien är en annan. Majoriteten av riksdagens ledamöter, av vilka många nog tyvärr är måttligt belästa i utskottsmaterialet, kommer att rösta för att allt är i sin ordning i IB-affären. Från vårt parti kan vi för närvarande inte göra något åt detta. Men en sak lovar vi. Skulle i framtiden ytterligare medborgare drabbas av grundlagsbrott, och skulle de medborgarna händelsevis tillhöra socialdemokratin eller moderata samlingspartiet, då skall vi lika bestämt som nu träda in för deras sak och avslöja grundlagsbrotten. Det hade sett anständigare ut, om dagens kammarmajoritet också hållit sig till denna princip, som är den enda hållbara för en rätt domare.

Herr talman! Jag skall i likhet med de närmast föregående talarna begränsa mitt anförande till att gälla tryckfrihetsavsnittet i konstitutionsutskottets betänkande. Vi hörde herr Svensson i Malmö utlägga vad som sagts i vpk-reservationen . Såvitt jag fattade herr Svensson rätt ville han lägga justitieministern till last att denne i sitt ansvar enligt tryckfrihetsförordningens 9 kap. 1 § att övervaka förordningens efterlevnad skulle ha underlåtit att förhindra grundlagsstridiga procedurer. Med anledning därav vill jag erinra om att Kungl. Maj:t i högsta domstolen helt underkänt reservationens och herr Jörn Svenssons utläggningar. Beslutet fattades den 5 december 1973 sedan Peter Bratt överklagat Svea hovrätts beslut i häktningsfrågan.

Besvären lämnades utan bifall av högsta domstolen med följande motivering: Det obehöriga anskaffande som påstås ha förekommit i fråga om uppgifter vilka meddelats till tidningen är emellertid ej underkastat tryckfrihetsförordningens regler. Detsamma gäller till följd av bestämmelsen i tryckfrihetsförordningens 7 kap. 3 § andra stycket det meddelande av uppgifter till tidningen som skett igenom artiklar till vilka Bratt framträtt som författare eller som gjorts av honom på annat sätt. Beträffande åtal för dessa förfaranden skall därför tillämpas vad som är stadgat för brottmål i allmänhet. Det är ganska betänkligt att man här i kammaren talar om grundlagsbrott när man ändå känner till att frågan enligt lagbunden ordning i det fallet redan har prövats av högsta domstolen. I vad gäller meddelares ansvar så finns på s. 13 i konstitutionsutskottets betänkande refererat ur Svea hovrätts dom mot Guillou. Där uttalas beträffande meddelares ansvar att ansvarstalan i vanlig brottmålsordning mot meddelaren inte är avsedd att träda i stället för tryckfrihetsåtal mot ansvarige utgivaren utan bör föregås eller föras vid sidan av tryckfrihetsåtal. Detta har nyligen åberopats också av herr Hernelius och betraktas tydligen såsom någonting självklart. Eftersom detta uttalande åberopas i moderatreservationen vill jag till herr Hernelius säga att Svea hovrätts utslag här inte kan anses vara prejudicerande. Dels har högsta domstolen ännu inte utfärdat dom mot Guillou, dels tyder de tidigare citerade uttalandena — som jag förut har läst upp — av högsta domstolen i häktningsfrågan på att den inte anser att meddelande av uppgift då det gäller spioneri är att betrakta som tryckfrihetsbrott. Ej heller har högsta instans hittills yppat någon mening innebärande att tryckfrihetsmål bör prioriteras framför allmänt brottmål. Högsta domstolen hade inte i häktningsfrågan att yttra sig om boken, då hovrättens beslut i detta stycke inte hade överklagats av riksåklagaren.

Herr Svenssons i Malmö anklagelse mot justitieministern, att denne tolererat grundlagsstridig handling, har herr Svensson inte gett något som helst bevis för. Det grundlagsvårdande utskottet har anledning att starkt understryka vad statsministern yttrade i denna kammare den 14 december i fjol. Han sade då: ”Grundläggande för svensk demokrati är att den dömande makten står fri från den politiska, regeringen och riksdagen. De rättsvårdande myndigheternas självständiga ställning är ett skydd mot politiska processer, en garanti för den enskildes rätt till lika behandling på grund av styrkta sakförhållanden. För oss är denna ordning oupplösligt förbunden med rättssamhället. Den kräver respekt. Kritik riktas mot de självständiga ämbetsmän som fullgör sina uppdrag under samhällsansvar. Men ämbetsmännen har rätt till vårt förtroende så länge det inte visats att de begått fel i sin tjänsteutövning. För detta ändamål har vi särskilda granskningsorgan, bl.a. JO. Den inställningen från regeringen och riksdagen är en nödvändig grundval för oväld och självständigt ansvar vid utövandet av de uppgifter som statsmakterna ålägger tjänstemännen. Jag finner det oförenligt med mitt ämbete att rikta kritik mot de rättsvårdande myndigheterna. Det är en principiell inställning som har betydelse långt utöver den nu aktuella frågan. Det är en fråga om trygghet för tjänstemännen och respekt och förtroende för deras arbete. De rättsvårdande myndigheterna skall tillämpa gällande lag. Det är deras skyldighet. Den måste vi respektera.” Konstitutionsutskottets granskning måste alltså utgå från denna nu gällande lagstiftning. Riksdagens ansvar för tryckfrihetsförordningens stadganden i 7 kap. 3 § kan inte bortresoneras. Det framställdes inget ändringsyrkande på denna punkt då paragrafen infördes och behandlades i riksdagen, och jag minns att det till betänkandet i frågan hade fogats bilagor med yttranden från Tidningsutgivareföreningen, från Journalistförbundet och från Publicistklubben. I inget av dessa uttalanden redovisades något avståndstagande från bestämmelsen att undantag för meddelarskydd skulle göras i samband med spioneri. Om herr Jörn Svensson hade lagt upp sitt inlägg på så sätt att han hade yrkat på förändring och reformering av tryckfrihetsförordningen och brottsbalken, hade jag kunnat följa honom ett långt stycke. Som konstitutionsutskottet med tillfredsställelse konstaterar har regeringen tillsatt tre utredningar för att genomdriva reformer i IB-affärens spår. Själv tillhör jag två av dem och kan vitsorda behovet av förändringar. I fråga om rättegången skall massmedieutredningen enligt direktiven ägna särskild uppmärksamhet åt vissa speciella frågor. Den skall undersöka om man kan införa ett processuellt system som innebär att flera personer som är indragna i samma brottslighet inte kommer att få sin sak prövad i olika processformer. Här tänker man närmast på å ena sidan den som är ansvarig för publiceringen av en viss uppgift och å andra sidan den som meddelat samma uppgift för publicering. Vidare bör man försöka undvika att en och samma person kan bli åtalad för en sammanhängande brottslighet i olika processformer, vilket nu kan vara fallet när samma person misstänks för gärningar som delvis utgör tryckfrihetsbrott, delvis annat brott. Här åsyftas närmast spioneri. Det understryks i direktiven att det skydd som ligger i att ett mål om yttrandefrihetsbrott behandlas i särskilda former inte bör gå förlorat. Här står man alltså inför viktiga uppgifter. Jag vill gärna beträffande det arbete som pågår i massmedieutredningen tala om för kammaren att vi känner oss ganska optimistiska då det gäller att finna lösningar på de här problemen. Men som lagstiftare bör vi akta oss för att göra tjänstemän, som söker tolka gällande lag, till syndabockar för våra tidigare misslyckanden här i riksdagen. I en riksdagens dechargedebatt bör vi nog tänka på ett uttalande av Erik Gustaf Geijer, som statsminister Olof Palme citerade i debatten om försvarsutskottets betänkande nr 25 i slutet av förra året. Det löd: ”Lydnad för gällande lag men öppen rätt att fordra en bättre och fri diskussion om medlen till ändamålets ernående.” Det är riksdagen värdigt att föra debatten från den utgångspunkten. Efter detta skulle jag vilja gå in litet i diskussionen om den gemensamma borgerliga reservationen. Utskottets ordförande har tidigare talat om den, man jag vill gärna anknyta till debatten. Den rör bl.a. relationerna mellan justitieministern och justitiekanslern. I 9 kap. 28 tryckfrihetsförordningen sägs det uttryckligen ifrån, att justitiekanslern utan anmälan från justitieministern ”äge — — — väcka åtal för tryckfrihetsbrott, som hör under allmänt åtal”. Och i instruktionen för justitiekanslern heter det i 6 8 att det åligger justitiekanslern att vaka över tryckfriheten enligt bestämmelserna i tryck frihetsförordningen.

Vad vi nu talar om är reservanternas krav på åtal och beslag av FiB/Kulturfront nr 9, som utkom den 3 maj 1973. Det var då, såvitt jag vet, inte aktuellt med något åtal i vanligt brottmål.

Vi hörde ju här herrar Molins och Hernelius” olika tolkningar. Herr Molin krävde tryckfrihetsåtal i maj för att skydda journalisternas rättssäkerhet, medan herr Hernelius snarare i sin motivering för att man skulle gå fram med ett åtal menade att man borde skyddas mot dessa journalisters uppträdande.

Kritiken mot justitieministern för alltför passiv hållning på våren i åtalsoch beslagsfrågan kan sammanhänga med att reservanterna är mer militant inställda till offentliggörande av artiklar av den typ FiB/Kulturfront presenterade än statsrådet Lennart Geijer. JK:s beslut att inte åtala innebar också att om regeringen enligt reservanternas rekommendation förordnat om beslag och konfiskering, hade tidningarna i samband med det inställda åtalet på nytt fått släppas fria. Det är detta jag vill säga om majhändelserna och reservationen E som samtliga borgerliga partier står bakom. Även i september blev JK:s beslut att inte vare sig FiB/Kulturfront eller Dagens Nyheter, som återgett utdrag ur Bratts bok, skulle åtalas för tryckfrihetsbrott. Skadan ansågs redan vara skedd då artiklarna publicerades. Därför beslöt man inte heller från regeringens sida om beslag. Hade regeringen beslutat om beslag på tidningarna, så skulle det beslutet vara upphävt efter JK:s beslut i åtalsfrågan. Motiveringen för att beslag inte gjordes på boken var att den hunnit få en viss spridning och att skadan därför redan hade inträffat. Jag vill gärna instämma i vad Hilding Johansson sade förut — att om beslag hade beslutats sedan de hemliga uppgifterna redan spritts, så hade påståenden och uppgifter virvlat runt i debatten, lösryckta ur de sammanhang som de hade i boken. En sådan konfiskering hade inte reparerat några skador för vårt försvar, däremot hade den direkt haft negativ effekt på öppenheten i den allmänna diskussionen. I en demokrati är onödigt hemlighetsmakeri alltid betänkligt. Jag tror att den unika öppenhet i redovisningen av underrättelsetjänsten som visas i försvarsutskottets och konstitutionsutskottets betänkanden har varit fullt riktig, även om den väckt förvåning på många håll utomlands, där sekretesskraven är mycket strängare.

Fru talman! Jag gör först det allmänna konstaterandet att jag i mitt anförande uppehåller mig vid medborgarnas trygghet — herr Svensson i Eskilstuna uppehåller sig på ett oproportionerligt sätt vid byråkratins trygghet mot medborgarnas kritik. Herr Svensson i Eskilstuna har läst vissa handlingar, bl.a. ett utslag av högsta domstolen, och jag satt och väntade på att han skulle ta fram det. Herr Svensson i Eskilstuna finner att det enligt detta uttalande ligger något berättigat i att man i den typ av fall som det här är fråga om kan åtala enligt såväl brottsbalken som tryckfrihetsförordningen. Det är alltså vad en domstol säger. Vad säger då lagstiftarna? De har förmodligen också funderat över det här problemet, som ju är anknutet till tryckfrihetsförordningens 7 kap. 3§.

Trots den särställning tryckfrihetsbrotten intaga i fråga om ansvarighet torde det dock få anses att i dessa fall endast ett brott föreligger. Av vad nu anförts framgår att även med den i första stycket upptagna bestämmelsen ansvar för brott mot tystnadsplikt inte kan särskilt utkrävas, vid sidan av ansvar för tryckfrihetsbrott, för vilket gärningsmannen själv är ansvarig, — — —.” Och det är ju här fråga om sådant tryckfrihetsbrott för vilket gärningsmannen själv är ansvarig och inte om meddelare av typ Håkan Isacson. Vi har här alltså två uppfattningar i denna fråga: Lagstiftarens mening och domstolens mening. Domstolen är skyldig att underordna sig lagstiftarens mening, för den är överordnad.

För det andra: Frågan om tryckfrihetsåtal har varit under regeringens och justitiekanslerns prövning. Spioneribrott som begås genom offentliggörande av vissa uppgifter i tryckt skrift skall bedömas som tryckfrihetsbrott — det är helt klart. Ett spioneribrott kan alltså beroende på omständigheterna, beroende på sättet enligt vilket det har begåtts, åtalas antingen enligt brottsbalken eller också enligt tryckfrihetsförordningen. Men hur blir det någon rim och reson i och hur kan herr Svensson i Eskilstuna för mig förklara, att när man prövar åtal enligt tryckfrihetsförordningen i fråga om en uppgift, som man påstår är av spionerikaraktär och som har offentliggjorts i tryckt skrift, så finner man att här föreligger ingen som helst grund för åtal? Man underlåter att åtala, lägger ner åtalet. I den bedömningen måste ju reellt sett ligga att man säger att detta är inte spioneribrott, detta kan vi över huvud taget inte diskutera att åtala. Och hur kan man sedan enligt ett helt annat påföljdssystem säga: Detta är ett mycket allvarligt spioneribrott, det har skadat landets försvar och är en fara för rikets säkerhet osv. — och så driver man processen enligt det systemet och får en fällande dom? Hur kan det gå ihop att regeringen i olika politiska sammanhang — inte minst från denna kammares talarstol — talar om hur allvarliga riskerna är med de uppgifter som offentliggjorts, och sedan kommer samma regerings ansvarige i tryckfrihetsfrågor, när han bedömer det påstådda spioneribrottet enligt tryckfrihetsförordningen, till det resultatet att här finns inte någon som helst grund för åtal? Hur kan man klara en sådan total brist på logik?

Fru talman! Av herr Svenssons i Eskilstuna anförande, första delen, kände jag mig knappast tangerad annat än på en punkt. Det var när herr Svensson sade att Svea hovrätts motiveringar och yttranden inte är prejudicerande eftersom HD inte har fällt sitt uttalande ännu. Nej, herr Svensson, jag vet mycket väl när ett prejudikat föreligger eller inte. Det råkar jag ha reda på. Men jag åberopade Svea hovrätts mening som värdefull i sig. — Det var den saken. Den senare delen av herr Svenssons anförande handlade väsentligen om diskussionen rörande JK:s respektive justitieministerns fullmakter. Vi är väl fullt överens om att justitiekanslern har självständig åtalsrätt. Likaså är vi väl ense om att självständigt åtal från justitiekanslern sker i fall som saknar politisk betydelse, exempelvis i anledning av missfirmelse av tjänsteman, enligt konstitutionsutskottets utlåtande 1967 eller depar tementschefens ännu tydligare uttalande i propositionen 1948 om ny Nr 86 tryckfrihetslag. I praktiken är justitieministerns ställningstagande avgö Tisdagen den rande för om åtal skall komma till stånd eller inte. Jag tycker inte att det 21 maj 1974 föreligger så stora meningsskiljaktigheter där. Justitieministern har det politiska ansvaret. Han har beslutanderätten i åtalsfrågor. Han uppdrar åt justitiekanslern att väcka åtal. Vid sidan härav har justitiekanslern en egen befogenhet, men att den skulle utsläcka justitieministerns är naturligtvis otänkbart. Och därför menar jag att det förhållandet att justitiekanslern prövar en enskild framställning inte utgör hinder för att justitieministern anmäler åtal och än mindre kan anses föregripa en eventuell anmälan från justitieministern. Det är som sagt justitieministern som har det politiska ansvaret, och det är konstitutionsutskottet som granskar justitieministerns åtgöranden samt riksdagen som tar ställning till ärendet i sista hand. Vidare sade herr Svensson att vi reservanter kanske var mer militanta när det gällde åtal under våren. Jag vet nu inte om man är särskilt militant om man vill ha en sak prövad i den ordning som lagen föreskriver. I så fall var ju regeringen militant i september, fast det sedan inte blev något av stridsivern eftersom den drunknade under månadernas gång och tryckfrihetsförordningen aldrig kom att tillämpas utan ärendet slutligen avskrevs. Nej, det går inte att komma med sådana påståenden. Så gjorde herr Svensson ett visst nummer av att regeringen har tillsatt en rad utredningar, men några av de utredningarna begärdes för åtskillig tid sedan från denna talarstol, bl.a. av mig, så snart man hade gjort beslaget av Folket i Bild/Kulturfront. När sedan den stora utredningsdossieren presenterades kammarens ledamöter uttalades härifrån att det var välbetänkt och välbehövligt att utredningarna hade kommit till stånd, och detta upprepade vi också i vår reservation. Men att som utskottsmajoriteten gör — det vill vi reservanter inte vara med om -— särskilt prisa regeringen för att den tillsatte dessa utredningar, tycker jag inte är påkallat. Så som regeringen har stökat till det i IB-affären med dess tryckfrihetsrättsliga aspekter var detta det minsta man kunde begära.

Fru talman! Jag fäste mig vid att herr Hernelius yttrade sig med en viss försiktighet när han diskuterade frågan, om det i maj borde ha väckts åtal eller ej. Jag tycker att en slutsats av den här debatten måste bli att de tillsatta utredningarna är nödvändiga för att klara ut lagstiftningen. När jag talade om behovet av de kompletterande utredningarna gjorde jag det såsom riksdagsman. Jag menar att vi i riksdagen inte stiftat lagar som är klara nog på denna punkt. Det går inte att säga att det är solklart att man skall göra på det ena eller andra sättet. När jag talade om behovet av dessa utredningar var det alltså inte så mycket ett beröm till regeringen som ett ord av självrannsakan av en riksdagsman. Här behövs preciseringar för att man skall få större klarhet och även för att man på ett bättre sätt skall kunna skydda de tryckfrihetsintressen som här skall bevakas än man kan med gällande lagstiftning. Det är riktigt att jag delar herr Hernelius” uppfattning att justitiemi 59 nistern har ett ansvar i åtalsfrågorna. Men jag pekade på nyansskillnaden mellan reservanternas och majoritetens skrivning. Jag menade att majoritetens något starkare betonande av justitiekanslerns självständiga ställning var mera i överensstämmelse med lagtexten än tidigare motivtexter. Det var bara det stillsamma uttalande jag gjorde i detta sammanhang. Om reservanterna är militanta eller ej kan man naturligtvis diskutera. Men i maj kom JK ändå fram till att åtal inte skulle väckas mot tidskrifterna. Jag menar att en förklaring till justitieministerns passiva hållning kanske var att han inte delade den uppfattning som reservanterna här givit uttryck för, nämligen att man borde ha gått hårt fram redan i maj för att få klarhet i dessa frågor. I september begärde justitieministern åtal. Då fanns en åtalsanmälan, och det väcktes också åtal — inte mot tidningar och tidskrifter men mot boken. Så till en fråga som herr Hernelius inte berörde men som herr Svensson i Malmö tog upp. Det var verkligen ganska intressant. Herr Svensson försöker ibland när det passar honom gömma sig bakom jurister. Han använde här jurister mot högsta domstolen. Det egendomliga är att han genom spridda uttalanden från olika juridiska auktoriteter vill slå ihjäl högsta domstolens utslag i dessa frågor. Sedan retirerade han och sade: Låt oss då gå till lagtexten. Och egendomligt nog har jag också med mig just det förslag till tryckfrihetsförordning som herr Svensson citerade. Det var roligt att se var i texten herr Svensson slutade citera när han skulle belysa parallelliteten. Det gäller alltså förhållandet mellan brott mot tystnadsplikten å ena sidan och tryckfrihetsbrott å andra sidan. Jag skall läsa jag också. Det heter: ”Trots den särställning tryckfrihetsbrotten intaga i fråga om ansvarighet torde det dock få anses att i detta fall endast ett brott föreligger. Av vad nu anförts framgår att även med den i första stycket upptagna bestämmelsen ansvar för brott mot tystnadsplikt icke kan särskilt utkrävas, vid sidan av ansvar för tryckfrihetsbrott, för vilket gärningsmannen själv är ansvarig.” Där stannade herr Jörn Svensson, men sedan står det ”och ej heller omvänt”. Därmed faller hela Jörn Svenssons argumentation i de här frågorna. Det finns inte — jag beklagar det — i nuvarande lagstiftning någon klar prioritering av tryckfrihetsmål. Man kan inte stödja sig på förslaget till tryckfrihetsförordning i det fallet. Det var därför jag gjorde det här citatet.

Fru talman! Herr Svensson i Eskilstuna har en viss förmåga att reducera de här allvarliga sakerna till en fråga om en viss spekulativ fiffighet, och det är väl också vad som kännetecknar hans senaste inlägg. Det finns några punkter som klart talar emot hela den bisarra tolkning som man nu försöker ge det av mig citerade yttrandet. Det står klart och tydligt att om ett brott är ett tryckfrihetsbrott kan det åtalas endast enligt tryckfrihetsförordningen. Det finns belagt också i brottsbalkskommentarer, gjorda av ledamöter eller f.d. ledamöter av högsta domstolen. Herr Svensson anför att vid brott mot tystnadsplikt ansvar inte särskilt kan utkrävas vid sidan av ansvar för tryckfrihetsbrott, för vilket gärningsmannen själv är ansvarig, och ej heller omvänt. Det är uppenbart att vederbörande, om han icke är den för den tryckta uppgiften ansvarige utan bara har varit delaktig i så måtto att han har meddelat en förbjuden uppgift, skall dömas efter brottsbalken. Då utesluts åtal och dömande enligt tryckfrihetsförordningen. Det är den uppenbara meningen med det hela. Man skiljer givetvis på meddelaroch tryckansvar, men för den tryckansvarige gäller hela tiden endast tryckfrihetsförordningen. Det är klart belagt såväl i det av mig citerade yttrandet som i den brottsbalkskommentar som jag tidigare har citerat. Jag vill säga till herr Svensson i Eskilstuna att det finns tre principer i svensk rätt som är att betrakta som normala handläggningsrutiner när fråga uppkommer huruvida en människa skall dömas enligt det ena eller det andra rättssystemet. Är det för det första fråga om att döma efter något av två rättssystem och det ena rättssystemet har högre dignitet än det andra — exempelvis är grundlag — skall naturligtvis det högre rättssystemet ta över och inte det lägre. Självfallet kan man inte under några omständigheter döma en människa enligt båda rättsystemen. Det vore fullständigt absurt. Om, för det andra, brottet består av olika moment, så att det påstådda spioneribrottet — om jag får säga så — har begåtts genom offentliggörande i tryckt skrift och det dessutom har förekommit brottsligt förfarande vid anskaffandet av uppgifterna, föreligger vad brottsbalkskommentatorerna brukar kalla olikartad brottskonkurrens. Det betyder att man skall döma för huvudbrottet och enligt det lagsystem som har den högsta digniteten, dvs. i detta fall tryckfrihetsförordningen. Har, för det tredje, vederbörande begått flera brott av samma slag — av vilka något faller under tryckfrihetslagstiftningen och något annat icke gör det — föreligger vad brottsbalkskommentatorerna brukar kalla kollektivdelikt. Då skall man bedöma de brotten i klump om de i övrigt är av samma typ. Hela spionerikomplexet skall alltså i ett sådant fall bedömas enligt tryckfrihetsförordningen.

Fru talman! Jag begärde faktiskt ordet närmast för att replikera herr Svensson i Eskilstuna. Han konstaterade att jag uttryckte mig med en viss försiktighet. Jag medger gärna att jag gjorde det, men jag vill tillägga att jag brukar sträva efter att uttrycka mig försiktigt så fort ett ärende är något komplicerat. Nu har emellertid herr Johansson i Trollhättan fört fram några synpunkter som jag i största korthet skall ta upp. För det första säger herr Johansson att det åberopade uttalandet i konstitutionsutskottet 1967 är ett referat av KU:s uppfattning av gällande rätt. Det är helt korrekt. Något annat har det inte utgivits för att vara. Det är värdefullt vad som sägs där. Men jag vill tillägga att vid sidan om 1967 års uttalande står 1948 års uttalande av departementschefen i propositionen. Båda har sitt värde. För det andra frågade herr Johansson: Vad skulle ha hänt om herr Geijer hade fungerat som justitieminister den 24 september? Hade det skett något beslag då? Hade någon ändring i sak inträffat? Och för att riktigt föra debatten upp på höjderna tillägger herr Johansson: Om herr Hernelius hade varit justitieminister kanske andra saker hade inträffat. Jag vill säga att det är helt ointressant vad som skulle ha hänt om Lennart Geijer hade varit i Stockholm. Det är helt ointressant om herr Johansson i Trollhättan eller jag hade varit justitieminister— om vi nu kan tänka så vidsträckta tankar. Det är inte det frågan gäller, herr Johansson, det bör ju KU:s ordförande veta. Det är fråga om att iaktta formerna, inte något annat. Att sedan spekulera i de olyckor som hade kunnat inträffa för den händelse man hade iakttagit formerna är ett resonemang som inte hör en konstitutionell debatt till. Formerna skall följas, och det sägs klart ut vad formerna i detta fall innebär. Det har herr Johansson själv skrivit under som en av männen bakom det eniga uttalandet i konstitutionsutskottet. Sedan återkommer herr Johansson till frågan om åtal i maj och säger att ett beslag primärt inte har preventivt syfte och lika litet bör ett åtal ha det. Det är riktigt, det kan jag instämma i. Å andra sidan har väl herr Johansson klart för sig att åtalspraxis har en stor betydelse i fråga om tryckfriheten? Tag t.ex. sedlighetsbrotten i tryckt skrift! Där åtalades på löpande band under en ganska lång tid. Dessa åtal ledde ibland till resultat men ibland ledde de inte till resultat, Så avbröt justitieministern plötsligt denna praxis och slutade åtala. Vad hände? Jo, det blev en explosion i tidskrifter och böcker av sådant som tidigare varit förbjudet, som hade åtalats och beslagtagits. Nog hade åtalsbesluten sin självständiga verkan på den praxis som utvecklade sig, det är väl rätt självklart. Flera talare har återkommit till frågan om man genom åtal i maj skulle ha strävat efter större stränghet — vari militant, som det hette i en del inlägg — eller inte.

Man skall i tvivelsmål hellre fria än fälla, man skall se mera till ämnets och tankens än till uttryckets lagstridighet. Jurysystemet är ett annat exempel. Detta är alltså det skydd för yttrandefriheten som stipuleras i tryckfrihetsförordningen, och därför skall denna tillämpas. Det är det som inte skett i det här fallet. Jag måste tyvärr ställa en fråga till herr Johansson: Anser herr Johansson att det är tillfredsställande att regeringen beslutar om åtal den 24 september men att detta åtal aldrig kommer till stånd utan att samhällsingripanden sker i andra åtalsformer, att det aldrig blir något tryckfrihetsåtal utfört och aldrig någon tryckfrihetsprocess? Är det tillfredsställande och är det i överensstämmelse med tryckfrihetsförordningens anda? Såvitt jag kan finna är det inte det. Men herr Johansson har frågan!

Fru talman! Några ord till förtydligande av innebörden i citatet från 1944 års tryckfrihetssakkunniga, vilket är mycket auktoritativt. Det tar faktiskt över även högsta domstolen — högsta domstolen är också skyldig att följa lagstiftningen.

Men om personen i fråga inte tillhör denna speciella krets av tryckansvariga utan är en meddelare eller en person som anskaffat uppgifter utan att tillhöra den här kretsen, då skall han dömas enligt brottsbalken och då är tryckfrihetsåtal uteslutet. Det är den sakliga innebörden i frasen ”och ej heller omvänt”. Någon annan mening kan den rimligen inte ha. Lagstiftarna har med detta haft en uppenbar, klar och förnuftig avsikt, nämligen avsikten att undvika att två rättssystem — brottsbalken och tryckfrihetsförordningen — kommer i kollision med varandra genom att man tillämpar båda på en gång eller i olika fall tillämpar fel rättssystem. Avsikten är att klart skilja de två rättssystemen från varandra och klargöra vem som skall åtalas enligt det ena och vem som skall åtalas enligt det andra.

Det betyder nämligen att man skulle kunna välja process, att man skulle kunna få göra som man ville i det individuella fallet, att man skulle kunna anpassa det rättsliga handlandet efter det som var politiskt lämpligt i den speciella situationen. Betänkligt är det när denna tolkning, som ju ytterst leder till ett godtycke, förs fram av personer som skall sitta i de utredningar vilkas arbetsresultat kommer att påverka den framtida tryckfrihetslagstiftningen och det faktiska utrymmet för den framtida tryckoch yttrandefriheten.

Fru talman! Jag återkommer därför att de socialdemokratiska talarna flera gånger har upprepat påståendet att reservanterna vill gå hårdare fram mot journalisterna och att vi har en mer militant inställning. Det är snarare tvärtom. Vill man använda ordet militant, skall man väl begagna det om dem som vill få till stånd en brottmålsprocess före en tryckfrihetsprocess. Jag upprepar att jag anser att rättssäkerheten i ett sådant här fall garanteras genom att man får ett tryckfrihetsmål med de ansvariga utgivarna i stället för ett brottmål med uppgiftslämnarna. Herr Svensson i Eskilstuna sade att om man förordnat om ett beslag i september, skulle det sedan ha upphävts. Det är ju ett missförstånd. Då har herr Svensson inte märkt att orsaken till att det tryckfrihetsåtal om vilket justitiekanslern föranstaltat inte kom till stånd var att det avskrevs därför att saken dessförinnan varit föremål för brottmålsprocess. Den argumentation som herr Svensson i Eskilstuna och utskottets ordförande för är endast möjlig, om man tycker att det är riktigt att brottmålsprocessen går före tryckfrihetsprocessen. Vi tycker att det är fel, och detta är kärnan i vår reservation. Det kan inte med något rimligt språkbruk betraktas såsom en mer militant inställning.
Fru talman! För herr Molin vill jag påpeka att JK:s åtalsbeslut inte omfattade FiB/Kulturfront utan enbart boken. Vad jag sade om ett upphävande av beslaget gällde just beslaget av tidningarna. Det är viktigt att reda ut detta. Beträffande förhållandena i maj är det fullt klart att då inte fanns något tänkt parallellställt brottmål. Därför innebär ett krav på åtal i maj ett krav på en större stränghet. Jag vill säga till herr Hernelius att om man står på tryckfrihetens sida kanske man inte bör förorda en strängare åtalspraxis. Jag tycker nog att det har inneburit en positiv sak att man har varit mycket försiktig och återhållsam med åtal i detta land. Jag håller på min tolkning, herr Svensson i Malmö. Det finns inte något klart klart föreskrivet som skulle prioritera tryckfrihetsmål framför vanligt brottmål i dessa fall. Det framgår mycket tydligt av utskottets skrivning.

Herr Jörn Svenssons inlägg går ju ut på att det inte behövs några tilläggsdirektiv till massmedieutredningen och att det inte behövs några preciseringar. Jag hävdar att det behövs. Jag hävdar att vi måste genom massmedieutredningen få fram de nödvändiga preciseringarna, så att man inte i framtiden får en bedömning efter olika processuella regler. Lex IB måste ju ändå innebära att man ändrar det som har varit fel i den gällande lagstiftningen, och då är det nog en fördel, om den som utreder detta är medveten om bristerna och oklarheterna i den lagstiftning vi nu har. Det vore sämre att ha den blåögda tro som Jörn Svensson har på att lagstiftningen i dag skulle vara fullständigt klar.